Fru talman! Förtrycket av människor i världen är utbrett. Övergreppen mot enskilda personer men också mot grupper av människor och kränkandet av deras rätt till skydd för liv och egendom liksom bristen på grundläggande mänskliga friheter är omfattande i många länder. Det återstår mycket arbete internationellt men också nationellt för att utveckla och förbättra de normer och principer som finns för att värna om de mänskliga rättigheterna, såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella. Trots detta ger utvecklingen under de sista åren av 80-talet och de gångna månaderna under 90-talet anledning till viss optimism. Detta gäller speciellt i vårt närområde, och jag tänker då särskilt på den politiska utvecklingen i Mellanoch Östeuropa, som redan har lett till ett stärkande av de mänskliga frioch rättigheterna. Bl.a. har allmänna och fria val hållits i flera länder, t.ex. i Östtyskland, Rumänien och Polen. En friare press har uppstått, och rättssäkerheten har stärkts. Människor vågar, kanske för första gången i sitt liv, öppet kritisera ledarskap och framföra opposition. Men det är också bräckliga nya demokratier som har fötts, De flesta kämpar med stora problem, såväl ekonomiska och miljömässiga som administrativa. Förtryck och förföljelse har varit vardagliga i årtionden. Ändå tycks det finnas ett aktivt intresse från ledningarna i de flesta öststaterna att arbeta för att stärka och skydda de mänskliga rättigheterna. Centern har till detta riksmöte upprepat tidigare motionskrav på ett universitet under FNs beskydd och inrättandet av en FN-kommissarie för de mänskliga rättigheterna. Vi anser att Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna bör ta initiativ till inrättandet av dessa. Syftet med en kommissarie och ett universitet skulle vara att sprida kunskap om hur demokratiska organ kan byggas upp, hur fria val kan genomföras och hur skyddet av de mänskliga rättigheterna kan stärkas. Just mot bakgrund av den snabbt förändrade situationen i Mellanoch Östeuropa, men också mot bakgrund av andra stora förändringar på flera håll i världen, även i u-länderna, har dessa krav blivit ännu angelägnare. Dessa krav har vi utvecklat i reservation nr 5. Fru talman! Jag nämnde tidigare att utvecklingen har varit positiv i Europa vad gäller demokrati och stärkandet och värnandet av de mänskliga rättigheterna, men det finns ett klart undantag, där utvecklingen har gått åt motsatt håll. Maria Leissner var också inne på det. Det gäller Turkiet. Visserligen har Turkiet anslutit sig till både FNs och Europadomstolens konvention mot tortyr, och Turkiet har accepterat Europadomstolens behörighet att pröva klagomål från enskilda. På papperet kan det se bra ut, men verkligheten är annorlunda. Enligt tillförlitlig information är tortyr och misshandel vanligt förekommande. Det har t.o.m. ökat. Inte ens barnen undantas från denna grymma behandling. Särskilt hårt utsatt är den kurdiska delen av befolkningen. I den östra delen av Turkiet, där de flesta kurder finns, råder i dag krigstillstånd. Den kurdiska staten har, med utövande av lag 413, som är en ny lag, skärpt situationen i området. Våld och terror har ökat i byar och städer. Turkisk militär och specialbildade säkerhetsstyrkor fängslar kurder och andra turkar och torterar dem för att förhöra sig om eventuellt planerade aktioner eller händelser i områdena. De har skjutit in i begravningståg och avrättat människor utan rättegångar, sedan de anklagat personer för att t.ex. vara PKK-are. Resultatet har blivit ett ökat motstånd från civilbefolkningens sida. En turkisk, kurdisk intifada har bildats. Affärsinnehavare har stängt sina butiker, kvinnor och barn kastar sten på militären, skolbarn uteblir från skolundervisningen och övergår till att träna i särskilda läger för att delta i frihetskampen. 5 000 studenter lade nyligen ner studierna i protest mot det ökade våldet. Särskilt illa utsatta är de irakiska flyktingar som sedan hösten 1988 fortfarande lever i flyktingläger i Mardin, Mus och Diyarbakir. Situationen som redan varit svår i dessa läger under lång tid har ytterligare försämrats. Irak pressar på och vill att flyktingarna återvänder dit. I Mardinlägret t.ex., ville flyktingarna inte alls träffa de irakier som kom för att informera i lägren. Elva representanter för flyktingarna tillkallades trots detta och avkrävdes att säga att de var villiga att återvända till Irak. När de vägrade skriva under ett sådant uttalande torterades de och hela lägret bestraffades genom att telefon, vatten och elektricitet stängdes av. Liknande repressalieåtgärder med bl.a. minskade matransoner har skett i de andra lägren. På det sättet vill turkarna tvinga fram ett återvändande till Irak bland flyktingarna. Som jag tidigare sade undgår inte ens barnen förföljelse och tortyr. Den 12 maj lekte tre barn nära taggtrådsinhängnaden i Mardinlägret. De greps och misshandlades av militären. Flera sådana incidenter har inträffat. Inga internationella hjälporgan tillåts ha insyn i lägren. UNHCR har en viss minimal insyn, men tillåts inte verka för de turkiska myndigheterna. En acceptabel lösning för dessa irakiska flyktingar tycks inte finnas för närvarande. Situationen verkar vara lika illa för de irakiska flyktingar som tog sig till Iran efter de kemiska bombanfallen 1988. De lever nu enligt uppgift i ett tjugotal läger i Iran, är runt 70 000 till antalet och har det mycket svårt. Internationella hjälpsändningar når i stort sett aldrig fram. Den enda lyckade hjälpsändningen som nått fram och som jag har fått rapport om var den svenska, och då skickades den på okonventionella vägar in till lägren. Läget synes även i Iran vara mycket låst och i stort sett får ingen tillträde till och insyn i lägren. I Irak har tusentals kurdiska byar förstörts och kurder har tvångsförflyttats till nybyggda byar, medvetna assimileringsansträngningar görs från de irakiska myndigheternas sida i syfte att utplåna den kurdiska särarten. Vi i centern har motionerat om att dessa tre länders behandling av kurderna måste bli föremål för granskning. Vi anser att frågan om det kurdiska folkets rätt till sin kulturella särart och frågan om deras mänskliga rättigheter bör behandlas i FN. Det kan bli svårt att uppnå detta mål, men den svenska regeringen bör fortsätta med sina ansträngningar på det här området, vilket också utskottet anser. Utskottet har också ställt sig bakom centerns krav på att arbeta för att en särskild rapportör skall utses för att granska Iraks brott mot de mänskliga rättigheterna. I samtliga dessa tre länder är det inte enbart kurderna som är förtryckta och blir förföljda. Det gäller hela befolkningen, där förtryck förekommer mot alla oppositionella. Intifadan sprider sig nu över Turkiet, som jag nämnde. Annars är just intifadan ett begrepp som vi kopplar till palestiniernas kamp för en självständig stat och deras kamp för mänskliga frioch rättigheter. Palestiniernas intifada är nu inne på sitt tredje år. Framför allt är det barnen som far illa på det av Israel ockuperade området. En nyligen presenterad rapport av Rädda barnen visar att 159 barn har dödats under intifadans två första år. Medelåldern på de dödade barnen ligger på tio år. Israeliska armén påstår att soldaterna skjuter i självförsvar. Rapporten pekar vidare på att mellan 50 000 och 60 000 barn har behövt söka behandling för skottskador, misshandel eller verkan av tårgas. Ett otroligt lidande döljer sig naturligtvis bakom dessa siffror. Med denna utveckling kommer ett barn att dö var femte dag och tusentals skadas av bl.a. de plastoch splitterkulor som används av den israeliska armén. Också på Nordirland använder soldater denna typ av ammunition, som orsakar död och lidande och dessutom ger mycket svåra skador. I reservation nr 3 menar vi tillsammans med folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet att det måste komma till stånd ett folkrättsligt förbud mot denna typ av vapen. Vi anser att Sverige måste ta initiativ till en förstärkning av 1980 års vapenkonvention i syfte att införa förbud mot särskilt inhhumana s.k. kravallvapen såsom plastoch splitterkulor. Just brotten mot de mänskliga frioch rättigheterna runtom i världen skapar enorma flyktingproblem, dels för flyktingarna själva, dels för de mottagande länderna. Det är därför så otroligt viktigt att vi i Sverige agerar internationellt genom att påtala brott mot dessa rättigheter och söka påverka ledningen i de länder som utövar förtrycket att ändra sitt agerande och på den vägen söka eliminera orsakerna till flyktingproblemen. Det här arbetet måste vi självklart göra tillsammans med andra länder. Det finns mycket arbete kvar att göra på det här området. Flyktingarna räknas i miljoner runtom i världen. De fattigaste länderna tar emot de största flyktingskarorna medan vi i de s.k. i-länderna tar emot mycket färre. Till Sverige kommer människor som flyr undan förtryck, oroligheter, tortyr och krig. De har rätt att söka asyl hos oss enligt den flyktingkonvention som Sverige undertecknat. Vi har ett ansvar att se till att de kan få en fristad hos oss, många gånger i avvaktan på att vid ett senare tillfälle våga återvända till sina hemländer. Därför är det skrämmande med den händelseutveckling som skett den senaste tiden med sabotage mot olika flyktingförläggningar runt om i vårt land. Det är skamlöst att ytterligare utsätta dessa människor — varav många är barn — som just kommer från krigshärjade länder för förföljelse, beskjutningar och förtryck, för än mera förföljelse här i vårt, som vi anser, civiliserade land. Det är dessutom fegt att inte öppet våga kritisera, debattera och diskutera olika problem med vår flyktingpolitik. Vi är ju flera som har synpunkter på vad som kan behöva förändras. Men det fega består i att inte öppet våga framföra sina synpunkter och det upprörande är att redan utsatta flyktingar tvingas till fortsatta skräckfyllda upplevelser i vårt land, där de trodde de kunde känna sig trygga och slippa fortsatt förföljelse. Ledsna och rädda flyktingbarn undrar om de nu kommit till ett nytt krig. Det som händer är minst sagt upprörande. Jag vet att svensken i gemen undrar varför vi i Sverige skall ta emot en större andel flyktingar än de flesta andra europeiska länder. Trycket på Sverige har blivit extra hårt på grund av de andra ländernas mera restriktiva hållning. I reservation nr 1 menar vi att regeringen bör verka pådrivande i en utveckling som syftar till att på sikt få till stånd en internationell rättslig reglering av skyddet för s.k. de facto-flyktingar. Då skulle samtliga länder få samma bedömning, vilket skulle minska trycket på vårt land. Som jag nämnde tidigare är flyktingströmmarna som allra störst i de länder som gränsar till de konfliktdrabbade. Så t.ex. har Pakistan fått ta emot cirka tre miljoner afghaner som flytt undan det nu mer än tioåriga kriget, som fortsatt som ett inbördeskrig sedan ryssarna dragit sig tillbaka. Ja, helt dragit sig tillbaka har de ju inte. De har bl.a. kvar olika rådgivare som stöd åt den av flyktingarna så hatade Najibulla och hans regim. Emellertid har relativt lugn skapats på vissa håll i Afghanistan. Några flyktingar börjar återvända. Fler känner snart sig tvingade att återvända, eftersom pakistanernas tålamod minskat vad gäller deras vilja och förmåga att ge hjälp åt dessa miljoner flyktingar. Man befarar nu från olika håll att ett ökat tryck skall ställas på afghanerna att återvända till sitt land i förtid. Det är naturligvis i högsta grad en önskan hos de allra flesta afghaner att återvända, men så länge som det inte finns förutsättningar att försörja sig inne i landet och så länge som landet inte är befriat från de miljontals minor som man befarar att ryssarna har lämnat efter sig är det ytterst farofyllt att återvända. Det är anledningen till att vi från centerns sida motionerat om att Sverige måste agera för att få Sovjet att hjälpa till med minröjningen och, i de fall då det kan finnas kartor över mineringarna, hjälpa till genom att lämna dem ifrån sig. Nu ställer sig utskottet bakom också önskemålet att Sverige i relevanta sammanhang skall ta upp dessa frågor med sovjetiska representanter. Det är bra. Fru talman! Västsaharierna är ett annat folk som under lång tid tvingats till ett liv som flyktingar. När Spanien 1976 drog sig tillbaka från området annekterades landet av Mauretanien och Marocko. Sedan Mauretanien ingått separatfred med Polisario, befrielseorganisationen i Västsahara, har ett krig pågått mellan Polisario och Marocko som kallas Det glömda kriget. Hur många som dött under detta krig vet man inte säkert, men 856 namngivna saharier har försvunnit sedan 1975. Man har tvångsförflyttat tusentals västsaharier till Marocko i syfte att få dem att anta marockanska seder och marockansk kultur och livsstil. Därigenom, hoppas Marocko naturligtvis, skall ungdomarna i en kommande folkomröstning vara mer vänligt sinnade till ett marockanskt styre. Centern motionerade bl.a. om att frågan om de försvunna saharierna skulle bli föremål för uppmärksamhet av en undersökningskommission från FNs sida. Nu finns det en arbetsgrupp som skall undersöka bl.a. fall av försvunna saharier. Därmed kan vi kanske få svar på vad som har hänt några av de försvunna personerna. Fru talman! Ett år efter massakern på Himmelska fridens torg i Peking hålls tusentals människor fortfarande fängslade för att de deltagit i den kinesiska demokratirörelsen 1989. Amnesty International konstaterar i en ny rapport att människor i Kina fortfarande grips mer eller mindre slumpmässigt, hålls isolerade utan åtal, ställs inför rätta utan möjlighet att försvara sig, döms till döden och avrättas. Hur många som slaktades av militären på torget i Peking den 3—4 juni 1989 lär vi aldrig få veta, men vittnesmålen talade om en bestialisk grymhet och hänsynslöshet. Pansarvagnar körde över värnlösa, flyende sköts i ryggen, studenter fångades in och klubbades ihjäl med järnrör. Tusentals arresterades, och månaderna efter ökade antalet avrättningar kraftigt. Närmare 100 människor avrättades dagligen de första månaderna efter händelserna på torget i Peking. Omvärldens reaktioner efter massakern blev hårda. Förbindelserna frystes ned, planerade affärsuppgörelser ställdes in. Men omvärlden glömmer snabbt, också ett massmord på demonstrerande studenter. Allt återgår snart till det normala. Det är viktigt att inte glömma. Även om demokratirörelsen bara fick bli en dagslända planterades många frön som väntar på att få gro. En regim som dödar sina egna barn förtjänar bara förakt. Det är emellertid inte bara det egna folket som förtrycks av de kinesiska ledarna. Enligt rapporter från Amnesty International och Asia Watch fängslas, torteras och avrättas tibetaner för att de utövar sin religion och uttrycker sina politiska åsikter. De senaste informationerna om tibetanernas levnadsvillkor talar om att kineserna vill införa barnbegränsning bland det tibetanska folket. Tibet har en historisk tradition som präglas av fred. Motståndet mot den kinesiska annekteringen har därför genomförts med icke-våldsmetoder. Centern motionerade om en lösning för att stärka skyddet för de mänskliga frioch rättigheterna och öka självständigheten för det tibetanska folket. Det bör ske med utgångspunkt i Dalai Lamas fredsplan. Fredsplanen innehåller förslag till en dialog mellan Kina och Tibet. Denna dialog är viktig för att få till stånd en situation i Tibet som präglas av fredliga förhållanden och där kravet på ett ökat självbestämmande kan tillgodoses. Utskottet anser också att regeringen i sina kontakter med kineserna skall fortsätta att ta upp situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna. Våld måste undvikas, den tibetanska kulturen måste vördas och värnas, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet måste respekteras. Fru talman! Jag har valt att tala om brott mot de mänskliga rättigheterna i vissa specifika länder. Detta innebär inte att det är vare sig bra eller tillfredsställande i andra. Listan över regimer och länder som utsätter befolkningarna för förtryck av olika slag är tyvärr mycket lång. Det finns mycket mer att säga om förtrycket av bl.a. judar i Sovjetunionen, de baltiska staternas kamp för frihet och självbestämmande, kampen mot apartheid i Sydafrika, situationen i Nepal, på Cuba, i Albanien, i Somalia, i Etiopien. Det kommer säkert att ges flera tillfällen att återkomma till situationen i dessa länder och flera andra. Jag vill med det nu anförda ställa mig bakom de reservationer som centern står för men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Kampen för de mänskliga rättigheterna är inte precis ny. Man kan hitta flera utgångspunkter i människans historia. En sådan utgångspunkt brukar vara idéerna som präglade nybyggarna i Amerika, som i slutet av 1700-talet tog upp kampen mot det brittiska kolonialväldet. I den amerikanska oavhängighetsförklaringen av 1776 hette det att ”alla människor är skapade lika; av sin skapare har de utrustats med oförytterliga rättigheter; bland dessa märks liv, frihet och strävan efter lycka”. Samtidigt kan vi konstatera att dessa rättigheter inte gällde den urbefolkning vars utrotning pågick både före och efter oavhängighetsförklaringen. Inte heller har den gällt dem som hållits i slaveri. Under de 500 år som utrotningen av indianerna pågått har miljoner indianer i Nordoch Sydamerika mist sina liv genom våld från dem som har haft makten. En del uppskattar antalet till uppemot 75 miljoner. Indianerna hänvisas till särskilda reservat, och deras kultur upplöses. Vi avser att inför 500-årsjubileet av Amerikas ”upptäckt” 1992 föreslå ett särskilt bistånd till Amerikas indianer för att påminna om hur just denna del av Amerikas befolkning fått sina mänskliga rättigheter förtrampad. Jag tycker att det är bra att utskottet uppmärksammat denna fråga med anledning av vår motion. Utskottet förutsätter att det kommande 500-årsjubileet kommer att uppmärksamma indianernas öde. Kanske kan också den särskilda kommitté som vi föreslagit komma till stånd. En annan utgångspunkt i de mänskliga rättigheternas historia är den franska revolutionens idéer. I fjol firades 200-års-jubileet av denna revolution. Under dessa 200 år har Frankrikes kolonialpolitik inte särskilt väl präglats av hänsyn till den franska revolutionens krav på frihet, jämlikhet och broderskap. De som sökt stöd i dessa idéer har varit ledarna för den frigörel sekamp som i de franska kolonierna riktat sig mot det franska väldet. I viss utsträckning pågår rester av denna kamp än i dag, t.ex, hos den urbefolkning som försöker få stopp på de franska kärnvapenproven i Stilla havet. Man behöver inte vara historiker för att konstatera att stolta och hängivna deklarationer om mänskliga rättigheter inte så sällan har följts av förtrampanden av dessa rättigheter. Efter den katastrof för Europa som första världskriget innebar trodde många att världens länder gemensamt genom överenskommelserna i Nationernas förbund skulle garantera fred och mänskliga rättigheter. Den ryska revolutionen var ett uppror mot kriget, fattigdomen och den orättvisa fördelningen av jorden som den främsta produktionsresursen. Man trodde att genom att ställa produktionsmedlen under folklig makt fred, social rättvisa och en ny typ av demokrati skulle skapas. Det andra världskriget blev om möjligt en större katastrof än det första, och den ryska revolutionen urartade till förtryck av mänskliga rättigheter och visade sig leda in i en återvändsgränd, främst på grund av bristen på demokrati. De senaste åren och kanske särskilt det allra senaste året har vi kunnat glädjas åt att grundläggande demokratiska frioch rättigheter erövrats och steg för steg förstärkts i Sovjetunionen och de östoch centraleuropeiska länderna. Bl.a. denna utveckling borde ge anledning till optimism om framtiden när det gäller de mänskliga rättigheterna totalt, men tyvärr är nog ekvationen inte så enkel. Som flera talare tidigare understrukit kommer det att krävas ett systematiskt politiskt arbete för att i olika sammanhang hävda de mänskliga rättigheterna. Det är naturligtvis orimligt att överge riktiga idéer om mänskliga rättigheter, social rättvisa och demokrati därför att de inte tillämpas eller därför att de missbrukas. Den nuvarande kampen för mänskliga rättigheter har därför sina rötter i tidigare epoker men fick mycket av sin energi ur andra världskrigets elände och tog sig uttryck i deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948. Det regelverk som finns i dag har huvudsakligen byggts upp under de senaste 45 åren med en lång rad konventioner och andra beslut. 1989 kom de senaste tillskotten genom att FNs generalförsamling antog konventionen om barnens rätt och tilläggsprotokollet om avskaffande av dödsstraff. Dödsstraffet lär ha avskaffats i bortåt 40 länder men finns fortfararande kvar i över 100. I USA finns för närvarande en opinion för utökning av dödsstraffet. Högsta domstolen i USA har fällt ett utslag, enligt vilket det är förenligt med författningen att avrätta mentalsjuka och 16-åringar. När det gäller dödsstraffet intar också Iran liksom Kina en särställning. Troligtvis avrättades 1000 personer i fjol och man fortsätter i ungefär samma takt i år. Bl.a. Amnesty har konstaterat att avrättningarna delvis är politiska avrättningar, fastän det uppges att det är narkotikasmugglare som avrättas. Iranska regimen själv anger att kvinnor stenas till döds för olaga sexuella förbindelser. Vad gäller förtrycket och utnyttjandet av barn finns också nedslående rapporter. Jag kan här instämma i det Ingbritt Irhammar sade om situationen i bl.a. Palestina. Varje dag dör tusentals barn i brist på mat. Har man inget att äta, ingenstans att bo och kan man inte läsa eller är ständigt sjuk, känns lätt andra mänskliga rättigheter som mindre viktiga. Världsbanken och regeringar kräver hårdhänta strukturanpassningsprogram och även åtstramning av sociala program för att förmå skuldsatta länder att klara betalningen på sina skulder. Unicef har gått så långt att man anklagar dem som stöder dessa anpassningsprogram för att medverka till högre barnadödlighet. FNs kommission för de mänskliga rättigheterna betraktar i mars 1989 anpassningsprogrammen som ett brott mot FN-deklarationen om rätten till utveckling. Miljoner barn i tredje världen tvingas till ett liv på gatan i misär och förnedring. Många av dessa barn saknar en enkel bostad, rent vatten, mat, vaccinering och elementär skolgång och sjukvård. En del av dem mördas. Andra drabbas av HIV-smitta och aids. Jag skall inte trötta med någon lång uppräkning av alla de brott mot mänskliga rättigheter som vi får rapporter om. Alla vet vi att apartheid består, att människor förföljs för sina åsikter och sin religion. Folk förvägras rätt till sina språk. Ursprungsbefolkningar hotas till sin existens. Journalister, MR-arbetare, miljöaktivister och fackliga ledare mördas, ibland av s.k. dödsskvadroner eller paramilitära förband. Fru talman! Det finns all anledning i världen att som FN göra 90-talet till folkrättens decennium för att öka respekten för folkrätten och efterlevnaden av de internationella konventionerna. Det finns stor enighet i utskottet om att det nu viktigaste är att få fler länder att ansluta sig till konventionerna och effektivisera kontrollsystemet för att konventionerna skall efterlevas. Vi tycker emellertid för vår del att förslaget att ta ett nordiskt initiativ för ett FN-universitet kan vara värt att pröva, som föreslagits i centerns motion. Vi tror också att frågan om inrättande av en särskild FN-kommissarie för övervakning av de mänskliga rättigheterna måste drivas vidare. För att höja MR-frågornas dignitet föreslår vi att en MR-avdelning inrättas på UD. En sådan skulle kunna spela en viktig roll i internutbildning och för att stärka ambassadernas kompetens i MR-frågor. Den nya universiella konvention om fredlig konfliktlösning som är under utarbetande måste också få ett starkt stöd. Denna konvention måste förstärka de små staternas möjligheter att hävda sin rätt mot stormakterna. Vi anser också att Internationella domstolen i Haag måste få reella möjligheter att beivra folkmordsbrott och andra brott mot mänskligheten. Det måste bli möjligt att ställa sittande eller störtade statsledare till svars. Vi tror att domar för folkmordsbrott skulle kunna verka förebyggande, även om straff inte kan verkställas. Jag vill därmed yrka bifall till reservationen 5. Vänsterpartiet står också bakom reservationerna 6 och 7. Berith Eriksson kommer att argumentera för vår reservation 9, som gäller Turkiet, och jag yrkar redan nu bifall till denna reservation. Vi anser också som tidigare att en förstärkning av 1980 års vapenkonvention i syfte att införa förbud mot inhumana s.k. kravallvapen som plastoch splitterkulor är nödvändig. Plastkulornas användning i Palestina och på Nordirland visar att de inte är ofarliga. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Vi har som tidigare uppmärksammat de brott mot folkrätten som begås av Indonesien. Fortfarande sitter i Indonesien politiska fångar sedan 1965. Under perioden 1985-1988 har 14 av dem avrättats. När Indonesien annekterade Östtimor 1975, hade området varit självständigt i tio dagar. Ett av efterkrigstidens värsta utrotningskrig inleddes. Amnesty International uppskattar att en tredjedel av Östtimors befolkning dött på grund av kriget och att drygt 300 000 tvingats lämna sina byar. Under senare år har den indonesiska regeringen gjort allt för att övertyga omvärlden om att timoreserna accepterat förhållandena. Men i fjol när påven besökte Östtimor bröt protesterna fram och kraven på självständighet restes. Det är ett rimligt krav att frågan om Östtimors ställning får avgöras med en folkomröstning. Den kan finansieras av Förenta nationerna. Vi vidhåller också att frågan om Västpapuas ställning bör tas upp till förnyad prövning i FN. S.k. följdleveranser av vapendelar till Indonesien bör avbrytas. Den folkrättsstridiga annekteringen av Östtimor och Västpapua och de övriga brott som begås av regimen i Indonesien bör leda till att Sverige tills vidare lämnar samarbetsorganet IGGI, eftersom Sveriges närvaro i IGGI kan uppfattas som ett stöd för den indonesiska regimen.

Fru talman! I dag på förmiddagen diskuterade vi våldsvideo och förbud mot att visa grovt våld i rörliga bilder. När vi debatterar det här ärendet handlar det om verkligheten. Till stora delar är det samma våld som våra barn erbjuds att titta på — alla dessa fruktansvärda tortyroch dödsscener förekommer också i verkligheten. Detta är ett mycket innehållsrikt betänkande. Flera talare har redan kommit med nya aspekter och synpunkter från olika länder, och jag skall också ta upp några. Först vill jag läsa upp punkt 3 i deklarationen om mänskliga rättigheter: ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Envar — spelet om Envar! Det är en chansning var man blir född på denna jord och av vem. Ett barn kan aldrig vara tillräckligt noga i valet av sina föräldrar. Är man t.ex. född på Filippinerna, Taiwan eller någon annanstans i Sydostasien, i Brasilien m.fl. länder, är det stor risk att man blir ett av Nestlés flaskbarn. Nestlé har över hälften av försäljningen av bröstmjölksersättning i världen, och företagets namn har blivit symbolen för kampanjer där det görs reklam i form av gåvor av bröstmjölksersättning, även om det finns ett femtiotal andra ”multisar” i branschen. 1984 gick Nestlé med på att upphöra med gåvor och annonsering om hur enkelt och bra det är att ha flaskbarn och hur friska de barnen blir. I u-länderna löper ett flaskbarn dubbelt så stor risk att dö under sitt första levnadsår som ett bröstbarn. En miljon barn per år dör på grund av felaktig uppfödning. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna säger: Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Den första rättigheten för ett barn är att få leva, i kärlek och omsorg och med en framtid i fred och frihet och i en miljö där basbehoven är tillfreds ställda: mat, kläder och husrum. Barnen som lever i fattigdom i länder där öknarna breder ut sig, barn som lever på radioaktiv mark i Vitryssland och Ukraina, gatubarnen i Bogotå osv. har inte ett spår av mänskliga rättigheter. Barnen i läger och i fängelser och gatuprostitutionens barn — till vilka människor växer de upp om de når vuxen ålder? Internationellt och nationellt måste vi satsa på barnen, framtiden. Det behövs ett folkrättsligt skydd mot olika former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna och förslag till förstärkningar och förbättringar. Detta blir helt klart när man ser sig omkring och läser mänskliga rättighetsorganisationernas rapporter eller Amnestys. Jag skall här visa upp bara de nyaste rapporterna från tre länder. Här skulle man kunna läsa i timmar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och det här är rapporter från bara tre länder: Tibet, Irak och delar av Turkiet. Det finns alltså saker att tala om i det här fallet. Arbetet mot dödsstraff, mot tortyr, deportationer och repression över huvud taget får inte förtröttas. Det är självklart, och det har utskottet också skrivit på s. 21 i betänkandet, att Sverige enligt 34 och 35 §§ barnkonventionen ålägger sig att skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande. Men då måste vi också sopa rent framför vår egen dörr. I de fall då svenska män importerar kvinna efter kvinna och förgriper sig på henne och eventuellt också på hennes barn måste sekretessen vika för mänskliga rättigheter. Andra företrädare för miljöpartiet kommer att tala mer ingående om situationen i Kosovo, Östtimor, Papua och Tibet. Nej, jag får lov att ta tillbaka vad jag sade om Kosovo och Östtimor. Eva Goäs har fått förhinder, men hon skulle annars ha talat om dessa länder. Jag vill nämna att det i förra årets betänkande om mänskliga rättigheter bara fanns en halv sida om Tibet, och endast miljöpartiet hade väckt en motion om landet. I dag har alla oppositionspartier enats om en stark skrivning. Det är nästan ett underverk som har hänt. Jag är oerhört glad över detta, och många med mig. Överst på s. 31 i betänkandet står det om den demokratiska utvecklingen i Turkiet. Den utvecklingen existerar inte! Den 9 april i år infördes krigslagar, huvudsakligen riktade mot kurderna men också mot oliktänkande och fackföreningsmedlemmar. Jag har här nytt material på tre språk — svenska, engelska och tyska — om situationen i Turkiet. Jag är dålig på franska och har därför inte tagit med mig det materialet. Jag har fått ett brev från en Amnestyarbetare i Sverige. Där står: ”Kära Ragnhild Pohanka! Gör ni någonting därborta i Riksdagshuset för att få Turkiet på bättre tankar? Det märks i varje fall inte på våra Urgent Actions. Fortfarande är det så, att Turkiet toppar listan, när det gäller antalet UA för Europa: mars 12 av 13 möjliga, april 10 av 15 etc. Jag bifogar 2 UA gällande kurder och önskar er framgång i våra gemensamma ansträngningar!” Detta brev talar sitt tydliga språk. Turkiet är inte ett land i någon demokratisk utveckling. En demokratisk utveckling måste väl i all sin dar gälla alla människor i ett land! Det kan inte vara så att en demokratisk utveckling för vissa grupper i samhället har nå gonting med demokrati att göra. Jag är övertygad om att ingen i den här församlingen anser att det är på det viset. Kurderna lyder under krigslagar. De förföljs för i stort sett alla yttranden av normalt mänskligt liv. Om de sjunger en sång på ett bröllop på sitt eget språk kan det leda till många års fängelse. Nu har man censur i tidningarna, och tidningar som innehåller någon form av opposition får inte tryckas. Jag vet att Berith Eriksson kommer att tala mer om dessa krigslagar. Vi behöver inte upprepa oss framför mikrofonen när vi är eniga. De irakiska kurderna i flyktinglägren i Mus, Mardin och Dyarbarkir kan jag ändå inte undgå att nämna. Här har jag de senaste rapporterna från Human Rights och Amnesty om brott mot de mänskliga rättigheterna. I detta område kränks de mänskliga rättigheterna på de allra mest fruktansvärda sätt, vilket Ingbritt Irhammar talade om. Man har skjutit in i folksamlingar i lägren, man har plågat barn, man har torterat män och kvinnor, och de skall lockas till att åka tillbaka eller tvingas till Irak. Högtalarna går hela nätterna, och där talas om hur bra det är i Irak. Vi har ju varit på besök där, och jag tvivlar starkt på att det är lämpligt för dem att åka tillbaka dit. Jag fick i går en rapport från en grupp parlamentariker från Västtyskland som har varit i östra Turkiet, dvs. i Kurdistan. De bekräftar i stort sett allt jag hittills under ett års tid har sagt från den här talarstolen i samband med att Turkiet har kommit upp. Jag har inte helt hunnit översätta rapporten, men jag kan nämna något. Beträffande ögonvittnen berättar man om den dagliga terrorn och den systematiska misshandeln. Man skriver om tortyr och mord utförda av militärer och polis. Långt över 1 000 byar har förstörts, och deras innevånare har fördrivits. Emot detta pågår nu ett folkuppror, och man uppskattar att 1,5 miljoner människor har rest sig upp mot detta. De som har varit i Turkiet är dels advokater, dels parlamentariker. Den skrivning som finns i betänkandet är bättre än den i betänkandet förra året, men det är mycket allvarligt att man skriver att ”mycket återstår innan Turkiet kan betraktas som en fullvärdig demokrati”. Det gör det verkligen! Sedan står det att Europarådets granskning sannolikt har bidragit till att påskynda den demokratiska utvecklingen i Turkiet och att Sverige i detta sammanhang har spelat en aktiv roll. Jag förstår inte hur en sådan skrivning har kunnat godkännas av utskottet med de kunskaper vi har — för vi har kunskaper! Vi får upplysningar av olika mänskliga rättighetsorganisationer, av människor som har varit där, av journalister och grupper. Och då måste vi ju ta till oss detta. När man läser rapporterna från de fyra länder där kurderna bor ser man att det i de flesta av länderna förekommer tortyr, misshandel och sexuella övergrepp. Sådant har vi med avsky tagit avstånd från i dag under debatten på förmiddagen. Här är det som sagt fråga om verkligheten. I Iran har minst 150 000 människor — från barn till gamla, kvinnor och män, men mest unga människor — suttit som politiska eller samvetsfångar sedan 1981. 23 000, som man vet om, har avrättats sedan vapenstilleståndet. UFNS representant i Västtyskland utsattes för ett mordattentat för tre dagar sedan. Man tog till fånga dem som hade utfört attentatet, men de släpptes efter två dagar, alltså i går. Efter Khomeinis död har regeringen mjuknat något, men statsterrorismen har accelererat, dvs. säkerhetspolis och militär har fått friare händer. Det har redan tidigare i dag nämnts att det behöver sändas en ny kontrollör till Iran för att återigen uppmärksamma och syna de mänskliga rättigheterna där. Den nyligen avslutade undersökningen av Galindo Pohl kunde inte utföras opartiskt, då iransk säkerhetspolis bl.a. hindrade de klagande från att framföra sina åsikter till FNs representant. Detta måste åtgärdas. Mordet på doktor Kazem Rajavi liksom mordet på Gassemlow, kurdledaren, förlamar först motståndet, men i slutändan ökar sådana politiska mord motståndet mot terrorregimerna. Jag tror att det ytterligare förstärker hatet och de förtryckta folkens möjligheter och intresse av att göra uppror. Risken finns att antalet sådana aktioner i framtiden ökar utanför de här länderna, något som Massoud Rajavi, ledaren för det iranska motståndet, varnar för. Det har också förekommit att kvinnor som visat sitt hår på ett olämpligt sätt har piskats offentligt. Flera tiotal kvinnor har samtidigt piskats därför att deras hår har synts utanför deras huvudduk. Detta pågår i Iran i dag. Självfallet fördömer miljöpartiet alla brott mot mänskliga rättigheter var i världen de än förekommer, fastän vi inte skrivit motioner om alla länder och jag här inte har tagit upp alla. Vi fördömer brotten i Guatemala, i Nicaragua, i Europa med exempelvis Rumänien, i Burma och i Kampuchea. Jag yrkar bifall till de reservationer som miljöpartiet de gröna har skrivit under och till reservation nr 9 som är vänsterpartiets reservation om Turkiet.

Fru talman! Om vi inte drömmer om ett bättre Europa, kommer vi aldrig att bygga ett bättre Europa. Så sade president Havel i sitt bejublade och redan berömda tal inför Europarådet för några veckor sedan. Det talet skulle egentligen kunna stå som en symbol för hela händelseutvecklingen i Centraloch Östeuropa den senaste tiden. Dessa människor har haft drömmen levande och sett till att drömmen har blivit verklighet. Men mycket återstår självfallet att göra. Med en lätt travestering av Vaclav Havel skulle jag vilja säga följande: Om vi inte drömmer om en bättre värld, kommer vi aldrig att bygga en bättre värld. Jag tror, fru talman, att det är särskilt viktigt att hålla den drömmen levande när vi diskuterar eller arbetar med mänskliga rättigheter. Det är nämligen annars lätt att hamna i en känsla av missmod och hjälplöshet när man ser sig om i världen och noterar ofta förekommande och ibland omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Förtryck, tortyr och förföljelse av individer och grupper på grund av deras religiösa tro, deras politiska övertygelse eller deras strävan att organisera sig fackligt lever kvar i olika delar av vår värld. Människor försvinner. Summariska rättegångar och snabbt verkställda avrättningar äger fortfarande rum. Rasismen, som nu sticker upp sitt fula tryne även hos oss, har ett starkt grepp i stora delar av vår värld. I Sydafrika är rasdiskrimineringen i form av apartheid fortfarande fast förankrad trots vissa förbättringar och trots frigivandet av Nelson Mandela och andra. FNs generalsekreterare formulerade för några år sedan något som jag tror att jag har citerat förut här i kammaren, men jag vill ändå upprepa det. Han sade följande: Fattigdomen, den stora förstöraren av mänskliga rättigheter, är fortfarande obesegrad. Fru talman! Vi har ett internationellt regelverk för mänskliga rättigheter med en bas i den allmänna deklarationen från 1948 och med de båda konventionerna från 1966, dels den om medborgerliga och politiska rättigheter, dels den om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Runt dessa tre har man byggt ett omfattande regelverk som förra året byggdes på med konventionen om barnets rättigheter och med ett frivilligt protokoll om dödsstraffets avskaffande. För närvarande pågår ett arbete med en konvention om gästarbetarnas rättigheter och en deklaration om rätten att främja och försvara de mänskliga rättigheterna. Just den deklarationen tror jag är en viktig del i slutet av det regelverk som nu byggs upp. Dessutom pågår arbete med en deklaration om minoriteters rättigheter. Det internationella normsystemet är alltså i stort sett färdigt. Nu måste vi få världens länder att ansluta sig till konventionerna, ta fasta på deklarationerna och tillämpa dem. Vi har ju, vilket utskottet har pekat på, långt kvar. Det är detta som är vårt stora bekymmer. Det är bara 90 av FNs medlemsländer som har anslutit sig till och ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Det återstår alltså nu 70 länder. Det är bara 95 länder som har anslutit sig till och ratificerat konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Här finns alltså 65 länder kvar. Det är här vi bör sätta in våra ansträngningar, menar Jan Mårtensson som är chef för FNs center för de mänskliga rättigheterna, och det anser också FNs generalsekreterare. Det är här vi måste ta ett större ansvar och sätta ett större tryck på de länder som ännu inte har ratificerat så att de verkligen gör det och sedan följer de här konventionerna. Fru talman! Vi har ett ganska omfattande betänkande om de mänskliga rättigheterna framför oss. Det är en allmän genomgång och kommentar, och det är också en katalog, tyvärr en omfattande sådan, över brott mot mänskliga rättigheter i ett stort antal länder. Det är vårt stora bekymmer att dessa brott är så vanligt förekommande. Jag skulle naturligtvis, liksom Maria Leissner, Ingbritt Irhammar, Bengt Hurtig och Ragnhild Pohanka, kunna göra en genomgång ungefär på samma sätt som vi har gjort i utskottet och som ni på ett skickligt sätt har gjort här från talarstolen. Ni har exempelvis tagit upp Etiopien, El Salvador, Iran, Irak, Turkiet, Palestina, Västsahara, användningen av plastkulor och Bengt Hurtig har lyft fram gatubarnen. Men om jag gjorde på samma sätt skulle det bara bli en upprepning. Jag instämmer i stort i vad ni har påpekat här, och jag vill därför inte upprepa detta. 13 reservationer kan tyda på att det är stor oenighet i utskottet när det gäller detta betänkande om mänskliga rättigheter. Så är det faktiskt inte. Om man läser betänkandet noggrant skall man finna att majoriteten och reservanterna i ett flertal fall faktiskt är mycket överens. Jag skulle i vissa fall kunna definiera skillnaden på följande sätt: Vi i majoriteten utgår från att regeringen fortsätter att arbeta för mänskliga rättigheter i olika sammanhang, dels bilateralt, dvs. i resonemang land till land, dels i internationella fora. Vad är det då som reservanterna vill? Om jag gör en litet drastisk sammanfattning vill reservanterna att riksdagen skall ge regeringen till känna att den skall driva frågor som den redan arbetar med. Det är en ungefärlig sammanfattning. Det finns några typexempel på detta, nämligen reservationerna 2 och 11. Jag skall inte gå in på kommentarerna. Det är bara att sätta sig och jämföra majoritetsskrivningen och reservationerna. Men jag skall ta ett par kommentarer. Ragnhild Pohanka tog upp frågan om majoritetsskrivningen angående Turkiet. I den majoriteten ingår Per Gahrton — jag vill gärna lämna den upplysningen. Man skall läsa litet försiktigt när man läser och citerar. Ragnhild Pohanka har lyft fram några uttalanden om demokratisk utveckling osv. Men det finns olika stadier, och det finns olika grader av diktatur. Det har rört sig i viss demokratisk riktning under några år.

Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om den. Fru talman! Jag antar att det kommer att bli ytterligare debatt allteftersom frågor och reservationer tas upp. Därför nöjer jag mig med denna kommentar. Jag slutar detta inlägg med att först och främst yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna. Jag vill dessutom låta en strof av Mikael Wiehe stå som motto för oss när vi diskuterar och arbetar med mänskliga rättigheter. Där viljan hos många blir till handling där genomgår världen en väldig förvandling. Att hoppas och tro verkar inte längre löjligt. Inget är givet, men allting är möjligt. Det är tänkvärda ord av Mikael Wiehe. Det arbete som under en följd av år har ansetts nästan hopplöst, för att inte säga löjligt, börjar nu faktiskt att bli möjligt — för att tala med Mikael Wiehe. Det är förhoppningen som vi kan bära med oss från denna debatt.

Fru talman! Jag instämmer i att det råder en stor enighet i utskottet och att det kanske är smärre skillnader i de resevationer vi har skrivit i förhållande till majoritetens text. Skillnaden ligger väl i att reservanterna är mera otåliga och inte accepterar att det nu inte är läge att föra fram vissa förslag — som majoriteten skriver. Vi vill otåligt påskynda förslagen och pröva om det kan vara möjligt. Det kan verkligen ligga något i strofen av Mikael Wiehe att viljan hos många blir till handling. Det är den handling vi vill se i förhållande till den vilja alla uttrycker.
Fru talman! Om vi inte hade en vision om ett bättre och mänskligare samhälle, skulle vi inte sitta här. Vi är här för att vi vill verka för ett bättre samhälle, inom vårt land men även utanför. Man kan inte bygga upp en liten idyll hemma och sedan åse hur det ser ut ute i världen. Jag vill gå tillbaka till diskussionen om Turkiet. Skrivningen är bättre i år än förra året. Men uttrycken kommer gång på gång tillbaka. Påskynda den demokratiska utvecklingen. Möjligheterna att övervaka Turkiets väg mot demokrati och mänskliga rättigheter. Möten avseende mänskliga dimensionen hölls i Paris, osv. Mycket återstår innan Turkiet kan betraktas som en fullvärdig demokrati. Hela tiden är det denna utveckling man pratar om, som inte existerar och som är en tillbakagång. Det är det som är så allvarligt, dvs. att man talar om något som inte finns och att allt skall tydas till det bästa när ett land gör ett försök. Men här finns ingen strävan till demokrati. Däremot finns det strävan att komma in i EG. Jag skulle naturligtvis tycka att det var positivt om det gick att i det fallet utnyttja EG för att trycka på kravet om demokrati. Alla medel är tillåtna för att uppnå ökade mänskliga rättigheter. Ni vet ju vår inställning till EG, osv. Men det måste vara en realistisk bedömning och beskrivning. Det är inte fråga om att idealisera och göra detta rumsrent när det inte är rumsrent. Det är därför som jag vänder mig mot utskottsskrivningens tydliga inledningar på fyra fem ställen. Här finns i och för sig litet mer kritik än förra året, där det i stort sett endast stod att man inte fick prata sitt språk. Men det är bara en liten del av allt som händer. Jag är inte alls nöjd med detta. Att Per Gahrton har tillstyrkt skrivningen beror på den lilla förbättring som ändå finns. Men den är långtifrån tillfredsställande. Vi har i efterhand tillsammans med Per Gahrton diskuterat att yrka bifall till reservation 9 som Bengt Hurtig står för.
Fru talman! Enigheten inom ett utskott har ju ett särskilt värde just när det gäller utrikesutskottet. Därför får man ibland acceptera formuleringar där helheten ändå är ett framsteg. Jag skulle, i likhet med Ragnhild Pohanka, vilja ta bort vissa meningar och ha andra skrivningar. Men jag fick ge mig på den punkten för att uppnå denna enighet. Jag står alltså bakom betänkandet, men jag markerar mitt ställningstagande om Turkiet i en särskild reservation.
Fru talman! Jag vill betona att utskottet på flera punkter har gått folkpartiet till mötes när det gäller våra förslag för att förstärka arbetet för de mänskliga rättigheterna. Jag tog inte särskilt upp detta i mitt anförande, men jag vill ändå säga att vi naturligtvis är glada för detta, inte minst när det gäller kopplingen mellan bistånd och mänskliga rättigheter på flera sätt. På vissa punkter har vi inte nått ända fram. Det gäller arbetet för en konvention för de facto-flyktingar, och det gäller den något starkare vision som vi har om FNs roll beträffande fria val och en domstol för att bevaka efterlev naden av FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Där har vi tagit oss friheten att reservera oss. Det är inget uttryck för att vi helt och hållet går på tvären emot vad majoriteten tycker på de punkterna, utan det är snarare en annan ambitionsnivå. Men det har naturligtvis funnits fog för våra reservationer, kanske framför allt när det gäller den om flyktingkonventionen där jag djupt beklagar majoritetens skrivning.

Fru talman! Maria Leissner sade att vi har gått folkpartiet till mötes på en rad punkter. Till detta betänkande om mänskliga rättigheter finns ingen proposition i botten. Det är i princip oppositionens och naturligtvis enskilda socialdemokratiska ledamöters motioner om mänskliga rättigheter och brott mot mänskliga rättigheter som ligger till grund. Vi är i stor utsträckning överens om hur vi skall bedöma de olika brott som begås mot mänskliga rättigheter. Som ett exempel har vi Iran som många har talat om tidigare och Turkiet. För att bygga på med den västra hemisfären har vi El Salvador. Därför strävar vi naturligtvis också efter att jämka samman utskottets betänkande så långt det är möjligt. Men vi menar att det är ganska meningslöst att från riksdagen ge regeringen besked om att den skall aktivt arbeta med frågor som den redan arbetar aktivt med. Detta måste vi från majoritetens sida ändå markera. Om sedan reservanterna framhärdar är det naturligtvis upp till dem. Ingbritt Irhammar tog upp vad som är möjligt. När FN har en ekonomisk kris och när vi vet hur arbetet med de mänskliga rättigheterna skall bedrivas, är det knappast läge att i dag tala om ett universitet för mänskliga rättigheter. Vad skall vi då göra? Det finns ett normsystem, ”bill of rights”, och vi skall arbeta för att fler skall ansluta sig till detta. Det gör vi inte genom att bygga ett FN-universitet. Det var bara ett exempel bland dem som Ingbritt Irhammar anförde. Turkiet har utvecklats i demokratisk riktning. Men nu skriver utskottet att vi med oro ser att det är en tillbakagång på väg.
Fru talman! Det är många länder som inte har nämnts här, där det finns förhållanden att anmärka på eller en önskan att förändra. Vi har inte gjort anspråk på att betänkandet skall täcka hela världen, utan vi vänder oss emot de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som sker överallt, och vi har anfört några exmpel på detta. Jag har tagit upp Turkiet speciellt för att skrivningarna när det gäller övriga länder — Östtimor, Tibet, El Salvador osv. — har varit ganska hårda. Det har blivit en förändring i år. Nu är skrivningen tuffare och modigare än vad den tidigare har varit. Det kanske beror på att kunskapen om länderna har ökat. Jag vidhåller att Turkiet bör näst intill sanktioneras för vad man där håller på med. I Turkiet stiftade man krigslagar den 9 april. Landet har på intet sätt påverkats av att man har skrivit under en konvention mot tortyr. En minoritet bestående av mellan nio och femton miljoner människor förtrycks. Vi hörde nyss Bengt Hurtig tala om de många miljoner indianer som utrotades genom folkmord. Också i Turkiet är ett folkmord på gång. Detta kan man inte kommentera med lösa, välvilliga formuleringar. Det måste fördömas från den första raden till den sista när barn torteras innan de lämnas tillbaka till hemmen, när man — även om det inte är så vanligt — använder kemisk gas mot människor, när man skjuter mot stora folkförsamlingar, när man gör massarresteringar och genomför massrättegångar osv. Information saknas inte.

Fru talman! Tiotusentals människor har med berått mod dödats på uppdrag av regeringarna i minst 25 länder under 1988. Detta dödande har fortsatt under 1989. Amnesty International har klara belägg för att massmord har förövats av regeringsstyrkor och för att enskilda män, kvinnor och t.o.m. barn har mördats på regeringars uppdrag. Det framkommer av Amnestys årsrapport 1989. Motiven till de regeringsstödda morden har i de flesta fall varit att offren misstänks för opposition mot regeringen. Människor har också dödats för sin religion, etniska tillhörighet och kontakt eller släktskap med människor som ansetts vara fiender till myndigheterna. De regeringsstödda morden förövades på de mest skilda platser. Somliga människor dödades på öppen gata, andra i hemliga celler och i isolerade läger, i moskéer, i kyrkor och på sjukhus eller i sina hem. Somliga sköts ner i grupper eller dödades av prickskyttar. Andra sprängdes till döds, ströps eller förgiftades. Många torterades ihjäl. I Colombia, Filippinerna, Guatemala, El Salvador, Syrien och Iran lemlästades offren många gånger svårt innan de dödades. Mycket av detta avsiktliga dödande utanför lagens råmärken skedde i länder där det pågick väpnade konflikter. Under sådana förhållanden kan regeringarna lättare undgå ansvar för morden. Det finns få oberoende iakttagare på plats och myndigheterna kan hävda att mordoffren är krigsoffer. Men många regeringsstödda mord förövas också av trupper under eller efter regeringsfientliga demonstrationer. Massakern på civila på Himmelska fridens torg i Kina i juni förra året är ett exempel på detta. Förtrycket i vår värld utövas framför allt i odemokratiska samhällen, där regimer inte tål opposition och där förtrycket är en förutsättning för de härskandes maktutövning. Det är därför viktigt att slå fast att respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter oavsett kön, ålder, ras och etnisk och religiös tillhörighet, har sin fasta grund i ett demokratiskt styrelsesätt och i rättssamhället. Att hävda och att kunna utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste ständigt hävdas och försvaras. När detta sker får det ofta karaktär av kritik mot sittande regimer som inte tål opposition. I Sverige vill vi att kampen för demokrati och för mänskliga rättigheter skall vara ett viktigt led i vår utrikespolitik. Det är viktigt att driva denna politik med fasthet och konsekvens. Man får inte med otydliga uttalanden, glidningar i begreppen och ändringar i formuleringarna skapa osäkerhet om vad den svenska utrikespolitiken står för. Det gäller att mäta med samma mått, oavsett var i världen övergreppen sker och tala med samma inlevelse och medkänsla om människors rätt till frihet och trygghet i alla länder, oavsett vilken politisk regim som härskar. Så sker inte alltid. Det är allvarligt när trovärdigheten i den svenska utrikespolitiken undergrävs av att Sverige håller ett tonläge vad gäller fjärran länder och ett annat när det gäller förhållanden i vår närhet. Internationella konventioner och internationell opinionsbildning för arbetet med de mänskliga frioch rättigheterna framåt. Ingen regering kan i dag säga att mänskliga rättigheter är en nationell fråga. I enlighet med FN-stadgan har världens länder förpliktigat sig att samarbeta när det gäller övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Som medlem i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna är det särskilt viktigt att Sverige fullföljer detta åtagande. Konventionsbildningen inom FNs ram har gjort stora framsteg under de senaste åren, men det finns fortfarande enligt min mening stora brister när det gäller att följa upp hur besluten efterlevs. FNs system för uppföljning, kontroll och rådgivning bör stärkas. Som medlem i MR-kommissionen bör Sverige ta vara på varje tillfälle att påtala dessa brister och verka för en förbättrad uppföljning och efterlevnad av FN-stadgan. Till konventionen om skydd för barnens rättigheter, som antogs förra året och som redan har ratificerats av ett stort antal länder, har kopplats ett system för bistånd och uppföljning på ett konstruktivt sätt. Detta visar att insikten om uppföljningens betydelse har ökat i FN-sammanhang. Fru talman! Det är viktigt att Sverige genom sin utrikespolitik stärker och utvecklar respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta bör ske både bilateralt och inom FN-systemets ramar. I biståndsdebatten för några veckor sedan betonade vi moderater återigen vilken vikt vi fäster vid att vårt u-landsbistånd ges en mera uttalat demokratisk profil och att vi är tydliga i vår dialog med mottagarländerna i frågor som rör utveckling i demokratisk riktning och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Vi måste ta avstånd från totalitära och auktoritära tendenser var de än förekommer. Fru talman! Vi upplever nu en glädjande utveckling mot ökad demokrati och ökad respekt för de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna i Centraloch Östeuropa. Allt flera länder styrs nu av parlament, som utsetts av folket i fria val, där även den tidigare oppositionen kunnat delta. För några dagar sedan hölls också de första fria kommunala valen i Polen, på 50 år. Albanien är det enda landet i Europa som hittills inte tillåter några demokratiska reformer och som styrs av en totalitär socialistisk regim. Denna regim har hårt och skoningslöst slagit ner varje försök till opposition mot förtrycket. Den som kritiserat regimens förbud mot utövning av religion eller kritiserat de politiska eller ekonomiska förhållandena i landet har riskerat fängelsestraff eller i vissa fall dödsstraff. Det har också varit förbjudet att utan sär skilt tillstånd lämna landet. De som har försökt har riskerat fängelsestraff på tio år. Att MR-kommissionen nu tar upp Albanien och dess regims allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, är positivt. Detta bör förhoppningsvis leda till att den albanska regeringen nu inser sina humanitära skyldigheter. En förändring i den riktningen är att Albaniens regering nu skall tillåta att albanska medborgare får rätt att besöka andra länder. Religiös propaganda skall inte längre vara straffbar. Albanien vill nu också upprätta diplomatiska förbindelser med USA och Sovjetunionen. Landets regering har också uttryckt en önskan att komma med i den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen. Låt oss hoppas att denna nya inställning till omvärlden även kommer att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Även i Afrika ser vi nu i vissa länder en utveckling mot ökad demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. I t.ex. Mogambique kommer regeringen i juli i år att fråga befolkningen om den vill ha ett flerpartisystem. Detta tillkännagivande gjorde Mogambiques utrikesminister vid ett möte i Köpenhamn för några veckor sedan. Han sade då också att om rundfrågningen inte gav klart besked, kunde det bli aktuellt med en formell folkomröstning i frågan om ett flerpartisystem. Sedan självständigheten gentemot Portugal 1975 har bara ett parti varit tillåtet i Mogambique. Det fria Namibia styrs nu av ett parlament som valts i demokratisk ordning. I Sydafrika förs nu inledande förhandlingar mellan regeringen och motståndsrörelsen ANC om ytterligare amnesti för fängslade politiska motståndare, och man diskuterar att upphäva undantagslagarna. Detta är ett första positivt steg mot ökad respekt för mänskliga rättigheter även där. Tyvärr kan vi inte se en sådan utveckling i länderna på Afrikas horn. Den etiopiska regeringens ovilja att bidra till att få slut på det grymma inbördeskriget, dess påtagliga brott mot demokratiska principer och grova kränkande av mänskliga rättigheter kommer att behandlas i ett särskilt betänkande i höst. Det är inte bara kriget i Etiopien som måste få ett slut för att Afrikas horn skall få fred. Området härjas av totalt sju eller åtta olika väpnade konflikter, som alla är mer eller mindre politiskt invävda i varandra. Även i Sudan pågår sedan flera år tillbaka ett grymt inbördeskrig. Enligt uppgifter i massmedia har enbart under de två senaste åren krävts mellan en halv och en miljon offer i strider och av svält. SPLA-gerillan, som kämpar för en frigörelse för den södra delens svarta kristna befolkning från den dominerande arabiska och muslimska befolkningen i norr, har haft stora militära framgångar under det senaste året. Sudans regering har vid flera tillfällen anklagat Etiopien för att militärt stödja SPLA-gerillan. Inbördeskriget, som pågick mellan 1955 och 1972, utbröt på nytt 1983, när den dåvarande regimen beslutade införa islamska sharialagar i hela landet. Amnesty International presenterade i december 1989 en ny rapport om Sudan. I denna beskrivs oerhörda grymheter mot bybor och fångar i södra delen av landet, vilka regeringsstyrkorna gjort sig skyldiga till mellan 1983 och 1989. Tusentals män, kvinnor och barn har dödats och torterats av regeringsstyrkor och av lokal regeringstrogen milis under den utbredda konflikten med den väpnade oppositionen. Även efter militärkuppen i juni 1989 fortsätter regeringsstyrkornas övergrepp. Sverige bör nu ta upp även dessa brott mot mänskliga rättigheter till behandling i FNs kommission för mänskliga rättigheter. USAs förre president Jimmy Carter har påtagit sig en medlarroll även i denna konflikt, men misslyckades vid samtal i Nairobi i november 1989 att få till stånd något förhandlingsgenombrott. Det är därför ännu viktigare att Sverige aktivt verkar för att situationen i Sudan tas upp till behandling i FN. I Somalia pågår inbördeskrig på tre fronter. De tre motståndsrörelserna vinner snabbt terräng med det gemensamma målet att störta envåldshärskaren Siad Barres regim. Skillnaden mellan de tre rörelserna är främst geografiska, men grupperna är splittrade mellan somaliafolkets olika klaner. Enligt talesmän från motståndsrörelsen har flera massakrer ägt rum på den civila befolkningen de senaste månaderna. Det är regeringssoldater som i sin jakt efter gerillaanhängare ute i byarna mördar bybor i alla åldrar från spädbarn till åldringar. Det är positivt att Sverige tagit upp situationen i Somalia i MR-kommissionen, och det är min förhoppning att Sverige även fortsättningsvis kommer att verka för att de grava brott mot mänskliga rättigheter som Somalias regering gjort sig skyldig till kommer upp till fortsatt behandling i MR-kommissionen. Fru talman! FNs konvention om de mänskliga rättigheterna måste gälla även det kurdiska folket. Kurderna har under århundraden varit ett jagat folk och utsatts för tvångsförflyttningar från sina hem, folkmord och massakrer, och detta sker fortfarande. Men, fru talman, att kurdernas mänskliga rättigheter inte respekteras i de länder där de i dag lever, kan inte accepteras. Kurdernas rätt att fritt leva och verka och att fritt få utöva sin kultur i sina hemländer och i exil måste respekteras. Sverige måste fortsätta att verka för att kurdernas mänskliga rättigheter tas upp till behandling i FN och för att förmå de länder där kurderna lever att respektera deras medborgerliga frioch rättigheter. Sverige bör också ta alla tillfällen i akt att främja kurdernas mänskliga rättigheter såväl i internationella organ som i bilaterala kontakter med berörda länder. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill ta upp några frågor och några folkgrupper som jag har kommit att engagera mig speciellt för under senare tid. Det har ju varit en lång debatt med utförliga beskrivningar av det lidande som många folkgrup per tvingas leva under. Jag skall begränsa mig till palestinier, kurder och västsaharier. För att börja med det palestinska folket, så är det mycket knapphändigt hanterat i detta betänkande. Utskottet har dock tidigare haft längre skrivningar och deklarerat sin ståndpunkt. Själv var jag i Israel under det senaste nyåret. Jag deltog i en fredsmanifestation där och fick då uppleva hur israelisk militär och polis oprovocerat sköt mot befolkningen. En av de frågor som jag har tagit upp här gäller plastkulor. Här i kammaren har jag med mig en plastkula, som jag gärna vill visa. Jag skall inte skjuta. Jag har inget vapen, men jag har denna plastkula med mig. Detta kallas för kravallvapen. Det används dock inte bara i kravallsituationer. De här plastkulorna används på Nordirland och av israelerna inte bara i kravallsituationer. Det händer att man skjuter helt oprovocerat på barn. På Nordirland har hittills nio barn dödats på det här viset. Många har skadats. Jag tycker att skrivningen i betänkandet inte är tillfredsställande. Den hänger inte heller riktigt ihop, måste jag säga. Det står att man beklagar att det inte finns något förbud mot den här typen av vapen. Man tycker inte heller att det synes föreligga möjligheter att införa ett sådant förbud. Men ändå säger man att utskottet utgår från att regeringen skall fortsätta att söka finna lösningar, så att ett förbud trots allt kan införas. Reservation 3 som återfinns på s. 55, är mycket rakare. I den sägs att utskottet delar motionärernas uppfattning att ett folkrättsligt förbud mot denna typ av vapen måste komma till stånd. Det är en mycket rakare hållning. Karl-Erik Svartberg har tidigare sagt att det inte är så stor skillnad mellan utskottstexten och reservationstexten. På denna punkt är det en klar skillnad. Jag tycker att hela utskottet borde kunna gå med på texten i reservationen. Det är nämligen inte acceptabelt att använda den här typen av vapen och rikta dem mot barn. Vid mitt besök i Israel fick jag anledning att besöka ett sjukhus och se sådana personer som hade skadats av plastkulor. De kulorna var inte lika stora som dem som jag har med mig här, men både vuxna och barn var skadade. Många dödas också. Därför vädjar jag till kammaren om krafttag i denna fråga. I betänkandet talas om barnkonventionen och barnens rätt till liv, hälsa och utveckling. När det gäller de palestinska barnen så finns det stora brister i dessa avseenden. Jag fick t.ex. höra talas om två pojkar, som hade besökt en kyrka och var på väg hem. Det regnade, och de ville springa för att snabbt komma hem. De blev då skjutna i bakhuvudet av israelisk militär och båda pojkarna dog. Föräldrarna fick besked att de skulle hämta sina söner och själva begrava dem under natten. Sådana förhållanden kan vi inte acceptera! Vi måste protestera mot den här typen av situationer. De palestinska barnen har heller inte möjligheter att utvecklas på det sätt som barn har rätt till, eftersom skolor stängs. Även universiteten hålls stängda. En del skolor har visserligen öppnats igen, man försöker ändå trakassera de palestinska barnen och störa deras utveckling. När det gäller kurdernas situation är skrivningen i betänkandet bra. Men också på den punkten gäller att de kurdiska barnen utnyttjas i svåra situationer och torteras inför ögonen på föräldrarna för att dessa skall tala. Man försöker också få barnen att skvallra på föräldrarna vilka sedan straffas. Detta sätt att utnyttja barnen måste vi också reagera mot. Det finns även en lång beskrivning av västsahariernas situation. I det stora hela delar jag utskottets uppfattning. Men jag undrar om västsahariska parlamentets talman, Damine Amedi, som är på besök i vårt parlament just i dag instämmer i vad utskottet skriver, nämligen att utskottet får konstatera att framsteg gjorts i denna fråga under det senaste året. Det har ju faktiskt inte hänt så mycket, eftersom Marocko förhalar denna fråga hela tiden. Det gäller att på alla sätt politiskt trycka på Marocko, så att företrädare för Marocko sätter sig vid förhandlingsbordet och man kan börja diskutera denna fråga och frågan hur det västsahariska folket vill ha sin framtid. Det är något som FN-staterna har enats om. I princip ställer också Marocko och Polisario upp, men Marocko har alltså förhalat frågan så några framsteg har knappast gjorts under det senaste året. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag vill bara klargöra ett par saker när det gäller Ingela Mårtenssons anförande om de inhumana vapnen, alltså plastkulorna. Jag kan instämma i hennes beskrivning. Jag har själv varit på Västbanken och i Gaza. Jag har sett resultatet av våldet. På den punkten råder alltså inga delade meningar. Jag tror också att utskottet har samma uppfattning. Men när det sedan gäller plastkulorna, så har utskottet så sent som i december förra året behandlat denna fråga. Vi hänvisar nu till detta. Därför är vi något kortfattade. I det utskottsbetänkande som vi behandlade i höstas redogjordes för de konventioner eller regler som skulle kunna vara tillämpliga. Det är alltså FNs vapenkonvention av 1980 som särskilt behandlar inhumana vapen och 1977 års första tilläggsprotokoll till 1949 års vapenkonventioner som bl.a. innehåller förbud mot användning av vapen som orsakar överflödig skada eller onödigt lidande som det heter. Men nu är det faktiskt så att det inte spelar någon roll om vi kompletterar denna konvention från 1980, eftersom Israel inte har anslutit sig ens till 1980 års vapenkonvention och inte heller till 1977 års tilläggsprotokoll. Detta är alltså Israels folkrättsliga nonchalans, kan vi kalla det. Det hjälper alltså inte att föreslå fler eller bättre regler om Israel inte ens respekterar de regler som gäller i dag. När det gäller Nordirland är det så att man i internationella fora har klargjort att man inte går in på frågan hur olika stater utrustar sin polis och sina säkerhetsstyrkor. Vi kan, Ingela Mårtensson och jag, tycka att detta är horribelt, och det gör vi. Det är ju därför Sverige fortsätter att arbeta på olika sätt. Vi kan inte agera på det raka sätt som Ingela Mårtensson och reservanterna vill. Vi måste treva oss fram till bästa möjliga lösning. Självfallet har Sverige samma uppfattning som reservanterna om dessa fruktansvärda vapen. Dem skall vi försöka få bort.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg tycker att vi skall rätta oss efter att Israel inte ställer upp på de krav som ställs i konventionerna. Jag tycker inte att det är de som handlar i strid mot konventionerna som skall vara normgivande för hur vi skall fortsätta att driva frågan. Vi måste vara kraftfulla och säga att vi inte accepterar denna typ av vapen. Vad gör England i det här fallet? Vi måste reagera kraftigt. Då kan vi inte bara säga att vi beklagar att det inte går att göra någonting utan vi måste finna oss i situationerna och se om det blir någon ändring. Vi måste gå mer kraftfullt fram. Detta ger reservationen uttryck för.
Herr talman! Till Ingela Mårtensson vill jag bara säga att vi i majoriteten inte finner oss i situationen. Vi är av den uppfattningen att regeringen skall fortsätta att arbeta med denna fråga. Den gör nämligen det redan.

Herr talman! Överallt i världen förnekas och kränks människors rättigheter trots ett omfattande regelsystem från FN, Europarådet och andra sammanslutningar. Många länder har varit aktuella för svensk uppmärksamhet. Jag skall i detta sammanhang uppmärksamma vissa länder i Centraloch Sydamerika. Här finns en tradition av motsättningar mellan fattiga och rika samt mellan vänster och höger, något som också återspeglas i den ganska våldsamma sydoch latinamerikanska litteraturen. Redan 1978 upprättade FN den första fonden för hjälp till personer som utsatts för brott mot de mänskliga rättigheterna. Då gällde det Chile. Vid våra tortyrcentra har man konstaterat att flyktingar från Uruguay nästan genomgående varit utsatta för tortyr under den tidigare regimen. Vid vårens möte för FNs kommission för de mänskliga rättigheterna uppmärksammades särskilt Guatemala, Cuba, El Salvador och Haiti. Nicaragua har i Sverige haft sin största bidragsgivare. Där har nu äntligen hållits demokratiska val, och en ny regim med Chamorro i ledningen försöker skapa en levande demokrati. Men det går inte utan motstånd. Det är viktigt att stödja landets strävan att efter sandinistregimens totalitära styre få fred och respekt för mänskliga rättigheter. I Colombia har en blodig valrörelse nyss avslutats. Där har 8000 människor mördats sedan 1968 utan att man har hittat en enda mördare. Mordhot och kroppsvisitationer hör till ordningen för dagen, och presidentkandidaterna har levt inspärrade bakom säkerhetsmurar. Narkotikakriget som pågår måste komma till ett lyckligt slut och ordningen återupprättas. Tre presidentkandidater har mördats under åtta månader, och det är inte bara Pablo Escebar som utpekas utan även paramilitära grupper. El Salvador är ytterligare ett land — sannolikt det värsta — där respekten för människors liv och rättigheter brustit. Många brott mot dessa rättigheter har förekommit. Tortyr, ofrivilliga försvinnanden och mord rapporteras av Amnesty. Den särskilde rapportören för El Salvador uttrycker stark oro. Summariska rättegångar. politiskt motiverade kidnappningar och försvinnanden samt tortyr är vanliga. Efter FMLNS offensiv i november försöker dock FNs generalsekreterare få i gång en dialog. Ett sjupunktsprogram har antagits för att skapa en fredsprocess. Efter 75 000 dödsoffer har man i Caracas avtalat om en provisorisk tidtabell för fred. Ett hopp börjar alltså skymta. Förutsättningarna för att ett fredsavtal skall kunna komma till stånd är dock obetydligt större än på Duartes tid. Enligt CDHES har 333 mord och 16 kidnappningar förekommit under det första kvartalet i år. Det är angeläget med en skärpt uppmärksamhet vad gäller förhållandena i Mellanoch Sydamerika även framöver. En internationell opinion är viktig för att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna, inte minst i dessa områden. Situationen är visserligen mer hoppfull i dag än den har varit på länge, men de underliggande konflikterna är inte borta. Den ekonomiska utvecklingen är också på många håll bekymmersam samtidigt som reformarbetet går långsamt. Respekten för de mänskliga rättigheterna måste befästas.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
Herr talman! Låt mig korrigera Bertil Persson på en punkt. Redan det förra valet i Nicaragua var ett demokratiskt val. De observatörer som då övervakade valet var överens om att det var ett av de mest demokratiska val som över huvud taget genomförts i hela Latinamerika. Sandinistregimen gjorde dessutom en mycket stor insats för de mänskliga rättigheterna när man avskaffade dödsstraffet. Vi ser det som en stor framgång i kampen för mänskliga rättigheter. Sedan måste man också komma ihåg att den förra regeringen hade att utkämpa ett krig mot contras och bakom contras världens mäktigaste nation, USA. Självklart medförde det svåra lidanden för det nicaraguanska folket och att respekten för de mänskliga rättigheterna tyvärr då och då kom i kläm.
Herr talman! Att respekten för mänskliga rättigheter har kommit i kläm i Nicaragua torde vara dagens understatement. Det råder inget som helst tvivel om att det väsentliga nu är att det blir en demokratiskt folkvald regim som försöker skapa möjligheter för en levande demokrati. Den är värd allt stöd.

Herr talman! I årets betänkande om mänskliga rättigheter är beskrivningen av bristen på sådana rättigheter i Turkiet något bättre än den var i förra årets betänkande. Vänsterpartiet anser dock att vissa politiska frioch rättigheter inte har blivit större. Tvärtom har det blivit försämringar på det området under det gångna året. Jag skall något kommentera lagarna i Turkiet. Den 11 april införde Turkiet nya undantagslagar. Jag säger nya därför att undantagslagar råder i Kurdistan sedan 1987. Dessa nya undantagslagar utfärdades av regeringen och högsta militärledningen. Enskilda och familjer kan tvångsdeporteras, tryckerier kan stängas och tidningar liksom strejker förbjudas. Beslut om åtgärder enligt dessa lagar får inte heller överklagas. Tidningslagen och strejkförbudet gäller i hela landet. Tvångsdeporteringslagen däremot gäller endast för Kurdistan. Enligt Föreningen för mänskliga rättigheter, som nu har kontor i 35 städer i Turkiet, har 21 tidningar sedan den 11 april tvingats lägga ned sin verksamhet därför att inget tryckeri vågar trycka deras upplagor.

Även radio och TV omfattas av undantagslagen. Alla sändningar om undantagstillståndsregionen, dvs. Kurdistan, måste samordnas med inrikesministeriet och Nationella säkerhetsrådet, som består av högsta militärledningen och några från regeringen. Men paragrafen om tvångsdeportering, som ger myndigheterna rätt att tömma hela byar och bost::dsområden, anses vara den värsta av de nya lagarna. De räcker om en person av militärmyndigheten bedöms vara störande för den allmänna säkerheten och samhällsordningen för att denna lag skall kunna tillämpas. Beslutet om tvångsdeportering och ny bostadsort får inte överklagas. Mot den bakgrunden, herr talman, har jag svårt att instämma i skrivningen om att politiska frioch rättigheter har återställts ens formellt i Turkiet. Utskottet anser att möjligheterna att övervaka Turkiets väg mot demokrati är många och att Europarådet här spelar en unik roll. Det finns en rad internationella fora som Sverige kan föra fram sina synpunkter i. Men hittills har dessa våra ansträngningar inte varit särskilt stora. I september i fjol var Turgut Özal kallad till Europarådet för att besvara frågor. Längst ner på dagordningen fanns frågorna om kurder. Men när man kom fram till dessa frågor så meddelade ordföranden Anders Björck att frågestunden var slut. så att Özal slapp besvara frågor om kurderna. Vad innebär det konkret att vara kurd i Turkiet? Redan enligt de gamla lagarna var det förbjudet att göra ett offentligt meddelande på det förbjudna språket. Det gäller muntligt, skriftligt eller genom ljud eller bild. Sammanfattningen av lagarna säger att förbudet inkluderar samtliga uttrycksmedel. Det är lag nr 2932. I samma lag sägs att pressen är fri men att inget får publiceras på det förbjudna språket. Straffet för att bryta mot dessa lagar är fängelse upp till tio år. enligt 143§ strafflagen. Den som är medlem i en kurdisk organisation anses hota landets natio nella enhet. Och om han har varit med att bilda organisationen kan han dömas till 24 års fängelse enligt 171 §. Den som har varit med och bildat två kurdiska organisationer kan dömas till döden enligt 143 §. Den som skadar Turkiets anseende utomlands, t.ex. genom att tala eller att skriva om dessa saker, kan dömas till tio år fängelse enligt 140 §. Teoretiskt sett skulle en kurd som kräver de mest minimala rättigheter som fastslagits i internationella konventioner kunna dömas till sammanlagt 50 års fängelse. Då handlar det. herr talman, om konventioner som även Turkiet har undertecknat. Att Sverige, förutom i de olika internationella fora som uppräknats i betänkandet. även skall verka för att i konventionen om de mänskliga rättigheterna ta upp Turkiets allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att en rapportör skall övervaka att Turkiet efterlever sina internationella åtaganden. anser vi vara högst påkallat. Orsaken till att så många här i dag talar om just Turkiet är att det finns flera olika fora i vilka Sverige kan agera. Vi som står här i talarstolen anser att Sverige inte har agerat tillräckligt kraftigt. En annan orsak är att Turkiet är påverkbart på ett helt annat sätt än exempelvis Iran och Irak. Det fick jag bevis på för några veckor sedan efter ett anförande här i kammaren om kurder. Då fick jag från den turkiska ambassaden ett fotoalbum fullt med färgfotografier. Det var fotografier som föreställde brända kroppar, sönderskjutna huvuden, kvinnooch manskroppar liggande bredvid varandra och även barnkroppar. En sak hade kropparna gemensamt. de var alla kurder. Kropparna kunde inte berätta vilka som hade tagit deras liv. Men den turkiska regimen, som inte ens erkände dessa människor som kurder medan de fortfarande levde och inte ens lät dem tala sitt modersmål fritt, försöker nu bli dessa kroppars språkrör. Självfallet kan det inte uteslutas att även PKK kan stå bakom en del av morden på civila och oskvidiga kurder. Det anmärkningsvärda är dock att en ockupationsmakt som bedriver statsterrorism i de ockuperade områdena nu vill marknadsföra sig som en fredsduva över en del döda kurder. Att den turkiska ambassadören försöker att med blodiga bilder bevisa regimens oskuld övertygar alltså inte mig. I betänkandet tas även barnkonventionen upp. Jag träffade i går en journalist som var i Kurdistan för två veckor sedan. Han besökte bl.a. en av städerna där, Nusaybin, för att komma i kontakt med i Amnestys rapport namngivna barn som varit fängslade. De fängslades i samband med oroligheterna den 15 mars. Specialtrupperna har i detta område fria händer, och alla, även barnen, slogs blodiga. Samtliga barn hölls fängslade i flera dagar. en del ända upp till tio dagar. Polisen ville att barnen skulle tala om namnen på dem som kastat sten på polisen. En av pojkarna som journalisten intervjuade berättade att man en dag lade barnen på de vuxnas ryggar, varefter poliserna gick ovanpå barnen och berömde de kurdiska ryggarna. Denna pojke var elva år, och när han bad om mat fick han till svar att han redan såg död ut och att separatister inte behöver någon mat. Reportern frågade mig om jag hade träffat någon som nyligen blivit torterad. Det är mer än man står ut med, sade han. Ett viktigt led i kampen för kurdernas mänskliga rättigheter är att man beskriver Kurdistan på ett historiskt riktigt sätt. Landområdet Kurdistan är mycket äldre än de stater som nu ockuperar landet. Och det vore en mycket korrektare beskrivning att skriva att Kurdistan i dag är uppdelat mellan länderna Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Det finns en kurdisk befolkning i Libanon och även i Sovjet, men då måste man även skriva att det finns kurder i Sverige, Västtyskland, Canada, osv. Vänsterpartiet har även avgivit en reservation om att Sverige bör hålla handeln med dessa länder på lägsta möjliga nivå. Och det kan man ju kalla handelsrestriktioner, vilket görs i betänkandet. Vi i vänsterpartiet har inte framfört krav på handelsförbud i likhet med vad som gäller för Sydafrika, men måste Sverige uppmuntra och utveckla handelskontakter med dessa länder på det sätt som görs i dag? Vi i vänsterpartiet anser inte det. Det bästa stödet ett land kan få är goda handelsförbindelser. Det hjälper den sittande regimen att sitta kvar. Det blir så absurt att å ena sidan fördöma ett land och att å andra sidan ta emot flyktingar därifrån, samtidigt som man genom sin handel hjälper tyrannerna att sitta kvar. Herr talman! Jag yrkar bifall till vänsterpartiets reservation 9.

Herr talman! Jag vill återigen peka på hur illa majoritetsskrivningen läses, Jag har tidigare sagt att utskottet uttrycker sin stora oro över att situationen i Turkiet inte synes förbättras utan att den snarare åter har blivit sämre. Så står det på s. 31. Litet längre ned på samma sida kan man läsa: ”Det är utskottets förhoppning att utvecklingen avseende respekten för mänskliga rättigheter åter skall vända i en positiv riktning.” Detta är väl klara besked. Vi uttalar först vår oro över att situationen försämras och sedan en förhoppning att den skall bli bättre igen och vända i en positiv riktning. Det säger väl inte att utskottsmajoriteten är nöjd med hanteringen av de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

Herr talman! Räcker det verkligen med att utskottet hyser oro? Räcker det verkligen med att utskottet hyser förhoppningar? Det handlar om att agera, och att agera kraftfullt. Det enda regeringen gör, åtminstone vad vi vet, är att ha handelsutbyte i form av delegationer mellan Sverige och dessa länder. Talare efter talare har i dag krävt att regeringen skall agera kraftfullare. När det kommer sådana rapporter som vi har talat om i dag om vad som försiggått i Turkiet, så borde regeringsansvariga gå ut och offentligt fördöma vad som sker. Att en gång om året i debatten om de mänskliga rättigheterna skriva att utskottet hyser oro och hyser förhoppningar — vad är det?

Herr talman! Det handlar om vilka ansträngningar Sverige gör. Karl-Erik Svartberg var tillsammans med mig i FN och vet också hur svårt det var att få in litet skarpare skrivningar om just kurdernas mänskliga rättigheter. Man säger att Sverige tog upp frågan om Turkiet i ESK-sammanhang. Men Sverige nämnde inte Turkiet, utan det skedde i omskrivande ordalag i ett anförande som på ungefär samma sätt uttryckte oro och förhoppningar när det gällde Turkiets brott mot mänskliga rättigheter. Vi måste agera mycket hårdare mot ett land som Turkiet. Sedan är det mycket viktigt att göra den koppling till de asylsökande som kommer som flera talare i dag har varit inne på. Jag har flera gånger diskuterat i kammaren med Maj-Lis Lööw, som säger att man har en gedigen kunskap om Turkiet. Men man har definitivt inte en gedigen kunskap om Turkiets lagar och kan inte sätta dem i relation till de asylsökandes asylskäl. En av orsakerna till detta är det sätt på vilket man i utrikesutskottet beskriver situationen i Turkiet. Det är av stor betydelse.

Herr talman! Kina är rikt i sin fattigdom, man kan lära sig mycket från kunskapskällor som kinesisk estetik, litteratur, filosofi och vetenskapshistoria. Djupa källor med annorlunda tänkesätt. Men också en värld med konformitet, kontroll och lojalitet. En värld där mänskliga rättigheter har liten om någon plats. Först med fjärdemajrörelsen 1919 formulerades krav på demokratiska rättigheter — artikulerades, men försvann i det kaos som följde. Kina är medlem av FN med en permanent plats i säkerhetsrådet. I Kina är dock politik lika med makt, kontroll och manipulation. För landets ledare gäller det att bevara makten och hålla kaos på avstånd. Studenterna på Den himmelska fridens torg presenterade för ett år sedan krav i demokratisk och pluralistisk anda. Det utlöste dödande och sedan jakt på oliktänkande där tusentals människor fängslades och torterades. Tibet har formellt status som autonom kinesisk provins men är sedan år 1950 invaderat av den kinesiska folkarmén som håller landet och folket i ett järngrepp. 1959 revolterade tibetanerna. Revolten slogs snabbt ned. Under åren efter revolten började den förstörelse av tibetansk kultur som kom att innebära att tusentals kloster jämnades med marken och att konstskatter och oersättliga skrifter förstördes. Det allvarligaste hotet mot det tibetanska folket är dock Pekings politik att förflytta kineser till Tibet. I dag bor fler kineser än tibetaner inom Tibets gränser. Och de inflyttade kineserna har fått de bästa markområdena, medan tibetanerna får flytta allt längre upp i de magra bergstrakterna. Kinesernas stora skogsskövling har också orsakat en miljöförstörelse som har fått enorma proportioner på den tibetanska högplatån. Miljöförstörelse på grund av skogsskövling har även drabbat många andra regioner inom Kina, som t.ex. Sichuanprovinsen. Amnesty redovisade i en rapport från Kina nyligen att många och upprepade brott begås mot de mänskliga rättigheterna såväl i Kina i dess helhet som i Tibet. ”Avrättningarna och arresteringarna under förra året är bara de senaste dramatiska exemplen på brutala och ihärdiga förföljelser av oliktänkande i Kina”, säger Amnesty. Sverige och den svenska regeringen måste med kraft verka i internationella fora för att få en ändring till stånd. Samtidigt måste vi försöka befästa och utveckla våra förbindelser med det kinesiska folket. Genom tekniskt och kommersiellt utbyte och utbildningssamarbete som t.ex. studentutbyte kan vi, om än sakta, sprida kunskap om en annan samhällstyp med demokratiska och pluralistiska förtecken. Kineserna är ett folk där endast några få intellektuella känner till idéerna om demokrati, pluralism, rättssamhälle, individens frihet och mänskliga rättigheter. Hittills har Sveriges politik i förhållande till Tibet och de övergrepp tibetanerna utsätts för varit alltför räddhågad. Detta har bl.a. visat sig i det sätt på vilket Dalai Lama tagits emot i Sverige. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande om de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp utskottets yttrande över Ragnhild Pohankas och min motion U610 om Sveriges stöd till Tibets frihet och självständighet under rubriken Mänskliga rättigheter i Tibet. Vi har i den inriktat oss på tre åtgärder: För det första: Gör det möjligt för Dalai Lama och den kinesiska regeringen att mötas för fredssamtal, förslagsvis i Stockholm. För det andra: Bjud in Dalai Lama och hans regeringsrepresentanter i exilen officiellt för samtal om Tibets problem. För det tredje: Agera i Förenta nationerna — det sade vi redan i februari i år — men även i andra internationella fora för det tibetanska folkets rätt till självbestämmande. Vi gläder oss att utskottet ställer sig positivt till att det utvecklas en dialog mellan de berörda parterna. Nu återstår bara att de tibetanska och de kinesiska företrädarna framställer önskan om Stockholm som mötesplats, säger utskottet, så kan säkert saken ordna sig. Vad bra! Vår kyrkominister är nu också beredd att ta emot Dalai Lama under hans instundande besök i Sverige och Stockholm den 13—14 juni, efter trägen och samfälld uppvaktning av utrikesministern och de flesta av riksdagens partier genom deras ledare och företrädare. På sitt första besök i ett parlament i Europa, nämligen Europaparlamentet, uttalade Dalai Lama för inte så länge sedan att han inte har ändrat sin inställning till förhandlingar med kineserna och fortfarande är beredd att möta dem för diskussioner om Tibets framtid. Skulle då frid och fröjd råda och vi motionärer vara nöjda? Det är visserligen ett framsteg att undantagstillståndet hävts i Lhasa den 1 maj i år. Talesmän för den tibetanska exilregeringen betraktar emellertid aktionen mer som en PR-grej och avvaktar synbara resultat av förändringar. Undantagslagen infördes i Lhasa den 7 mars 1989. Efter införandet av undantagslagen har åtminstone 300 tibetaner dödats och ca 2 000 arresterats av vilka många har torterats och hållits i ensamförvaring. Fortfarande lyckas ett antal tibetaner fly över Himalaya varje år för att kunna förena sig med de 120 000 tibetanska flyktingar som lever i landsflykt. Så sent som den 18 maj avrättades två tibetanska politiska fångar i Lhasa enligt uppgift från Dalai Lama själv i en vädjan från den 28 maj i år — alltså för bara ett par dagar sedan. Där pekar han på de fortgående grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Tibet. Förnyade restriktioner har lagts över den religiösa utövningen. Herr talman! Sedan vi miljöpartister tämligen ensamma uppmärksammade den undanskymda men akuta negativa utvecklingen i Tibet har frågan fallit framåt i positiv riktning med accelererande hastighet. En starkt bidragande orsak, för att inte säga avgörande, är nog att Dalai Lama erhållit Nobels fredspris i december 1989, vilket symboliskt placerade konflikten i Tibet i världsopinionens centrum. Peking fruktar nu också mer än något annat att Kina skall förlora sin gynnade handelsställning som gavs av USA år 1979. För att åstadkomma självbestämmande för Tibet kommer ett rådgivande möte att hållas i London den 6—8 juli i år. Riksdagsledamöter från 30 ledande nationer är inbjudna till mötet. Avsikten är att uppnå en samstämmig politik vad Tibet beträffar. Det internationella rådsmötet har tre syften: För det första att undersöka de mest typiska problemen för att kunna uppnå ett erkännande av att Tibet är en särskild politisk enhet med fullständiga rättigheter till självbestämmande. För det andra att främja fredliga förslag för att lösa problemen. För det tredje att erhålla internationellt stöd och erkännande för att genomföra förslagen. Inbjudan har gått ut också till de svenska politiska partierna. Det är nu fråga om ett land som kämpar för sin överlevnad i ett Asien där maktbalansen förändrar tyngdpunkt. Nyckelfrågan inför 1990-talet blir folkens rättigheter till självbestämmande. Fortfarande återstår frågan hur Sveriges regering skall ställa sig till denna, inte minst när det gäller Tibets självbestämmande. Den svenska utrikesledningen är numera under stark observans från flera partier här i kammaren. Eva Björnes inlägg är ett av vittnesbörden.

Herr talman! Jag tackar för att jag fick ta till orda i denna sena timme. Man kan i utskottets betänkande läsa följande: ”Det är åter utskottets förhoppning att konsultationerna i FNs generalsekreterares regi skall leda till en lösning som går den timoresiska befolkningens legitima önskemål till mötes. Detta kan självfallet innebära anordnandet av folkomröstning.” ”De brott som begås mot mänskliga rättigheter i Östra Timor, på Irian Jaya och i Indonesien måste fördömas. Enligt Amnesty International har situationen i Östra Timor och på Irian Jaya inte förbättrats under det gångna året trots regeringens löfte om större politisk öppenhet. Politiska fångar har avrättats under 1990, andra har fängslats på politiska grunder och efter tvivelaktiga rättegångar.” Vad har då miljöpartiet krävt för att få slut på detta barbari på Östra Timor och Västpapua? Jo, vi har krävt av den svenska regeringen att initiera att frågan om Västpapuas status tas upp till förnyad behandling och att Irian Jayas självbestämmande skall ingå i en ny folkomröstning. Biskop Belou har föreslagit att FN skall finansiera en folkomröstning om Östra Timors självbestämmande och erkänna att det förekommer väpnat motstånd i Östra Timor och på Västpapua mot Indonesiens annektering. Som det är i dag är det helt olidligt på ön. Jag skall ge ett exempel. När John Monjo, den amerikanske ambassadören, den 17 januari 1990 tar in på ett hotell i Dili har ett hundratal ungdomar samlats i hotellets trädgård. De bär banderoller med orden ”Självständighet, Integration-nej, Självständighet eller Döden”. En timmes samtal pågår mellan demonstranterna och ambassadören, och då uppträder de indonesiska myndigheterna mycket tillmötesgående, precis som om yttrandefriheten vore en rättighet i Östra Timor. Emellertid har kravallpolis med sköldar och batonger ställt upp på båda sidor av hotellet. Demonstranterna vill ha fri lejd därifrån, men ambassadören försvinner i en bil. När bilen har åkt i väg attackeras demonstranterna av polis och soldater med batonger och gevärskolvar. En del lyckas fly, andra föses ihop mot hotellstaketet till en levande hög. De bönar och ber för sina liv. Två australiska ungdomar blir ögonvittnen och har båda intygat hur en livlös kropp kastas upp på flaket till en lastbil, huvudet täckt med en röd trasa. Polisen kliver t.o.m. upp på flaket och sparkar på kroppen som inte visar något livstecken. Emellertid säger ambassadör Monjo i en skrivelse senare i en tidning att han bara haft en ”klagostund” med demonstranterna i Dili. Röda korset och två personer från den katolska kyrkan fick ändå ta hand om 200 sårade av omkring 400 demonstrerande. Detta talar sitt tydliga språk! Det existerar ingen som helst demokrati eller yttrandefrihet i Östra Timor. Ändå fortsätter Sverige att stödja vapenleveranser eller s.k. följdleveranser till Indonesien, som har annekterat både Östra Timor och Västpapua. Ändå stödjer Sverige i Världsbanken det barnbegränsningsprogram som pågår i Indonesien. Vi anser att detta skall avbrytas. Jag vill nu övergå till ett annat land som alla har glömt bort. Det är delrepubliken Kosova i Jugoslavien. Efter händelserna 1981 har den albanska befolkningen och kulturen utsatts för intensiva påtryckningar. Skolor har lagts ner. Antalet albanska studenter vid universitetet har minskat — det tas inte in så många. Det finns 200 000 analfabeter i Kosova, och alla är albaner. Sociala orättvisor, indragna barnbidrag, inskränkt hälsovård och övriga sociala rättigheter har förts in i en lag som endast gäller albaner. Lagen för lindriga politiska brott har skärpts under 1989. Om någon offentligt uttalar att Kosova skall bli republik, kan denne förvänta sig ett fäng elsestraff på 60 dagar eller upp till ett år. Man har öppnat eld mot demonstranter, och många har dödats. Amnesty International skriver i sin årsrapport 1989 att politiska fångar förvägras en korrekt rättegång. Man skriver vidare att det under 1988 kom in flera rapporter om att det förekommer misshandel och tortyr med elektrisk batong i Pec-fängelset i Kosova. Det enda albanerna i Kosova vill är att få samma status som landets övriga delrepubliker, eftersom de annars fruktar att den albanska kulturen i Jugoslavien kommer att försvinna. De jugoslavalbaner som flytt till Sverige kräver att bli betraktade som politiska flyktingar. De vädjar till regeringen och invandrarverket att informera sig mer om vad som händer i Kosova genom att skicka en delegation dit, helst inofficiellt. Vi menar i miljöpartiet att varje människa som har flytt från dessa omständigheter och kommer till Sverige bör betraktas som politisk flykting. Jag har själv haft kontakt med Kosovaalbaner i Norrfällsviken, och man kan se att de flyktingarna har de flesta sjukdomarna, är mest utsatta, är undernärda och har mystiska sjukdomar, som vi hade för 20-30 år sedan. Att inte erkänna dem som politiska flyktingar är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8, 11 och 12 till utrikesutskottets betänkande 22.

Herr talman! Det blev litet väl grovt på slutet i Eva Goös anförande, när hon ansåg att vi i Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna därför att vi inte betraktar kollektivet Kosovoalbaner som politiska flyktingar. Sverige studerar noggrant varje enskilt fall, och de som har skäl, de som kan motivera att de är politiska flyktingar, får naturligtvis stanna. Men att vi skulle ge ett helt kollektiv rätten att betraktas som politiska flyktingar är uteslutet. Vi behandlar de enskilda människorna, de enskilda fallen.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det är de enskilda fallen som behandlas. Men när man ser hur partichefen leder detta land och om man känner till förhållandena i Kosova, bör man utgå från de rådande omständigheterna där och behandla dessa flyktingar mycket milt och inte utvisa dem. Jag har själv varit i kontakt med dem som under julen blev utvisade från Norrfällsviken, när de hämtades från en gudstjänst och inte ens fick ta med sig ytterkläderna. Det är ovärdigt en s.k. demokrati som Sverige att behandla människor så.

Herr talman! Jag är övertygad om att många människor blir bekymrade och upprörda när de gång på gång kan läsa i tidningarna om att banker har medverkat i kvalificerad skatteplanering. Vi kommer nu med all sannolikhet att få ett nytt skattesystem i Sverige, som vi från miljöpartiet får säga i alla fall har den klara fördelen att det borde minska möjligheterna till skatteplanering. Det hindrar inte att vi är mycket bekymrade över det sätt på vilket många banktjänstemän hjälper kunderna att undandra sig skatt. Det blir inte bättre av att det visar sig att bankerna nu behandlar sina kunder så olika. Dels behandlar samma bank olika sorters kunder olika, dels har bankerna sinsemellan olika regler. Förr kunde man ganska tryggt gå in i en bank, vare sig man ville låna eller sätta in pengar, och förlita sig på att man fick en rimlig ränta. Nu visar marknadsundersökningar att skillnaderna är så stora att även folk med ganska vanliga sparbelopp kan spara mycket stora pengar genom att gå runt och fråga sig fram. Det finns mycket som bankinspektionen kan göra här, och i vår reservation till detta betänkande har vi begärt att bankinspektionen och myndigheterna går in och sätter upp klara spelregler för bankerna samt ser till att de efterlevs. Jag tror att vi politiker kan hjälpa bankerna att återupprätta ett rykte som blir alltmera skamfilat. Jag yrkar bifall till reservationen till detta betänkande, herr talman.

Herr talman! Jag vill med anledning av detta betänkande något beröra försäljningen av aktierna i SwedeGas AB. Vistår nu inför en rad viktiga avgöranden när det gäller den framtida energipolitiken här i landet. Regeringens proposition härvidlag kommer först i höst, och då skall den stora debatten föras. Men det pågår även nu en debatt om vilken väg man skall välja. Från centerns sida anser vi att energipolitiken skall inriktas på en effekti — Prot. 1989/90:132 vare energianvändning och övergång till förnybar energi. Som ett ledidenna 31 maj 1990 energipolitik måste man också genom beskattningen skapa förutsättning för | Vissa frågor rörande förnybara, inhemska energikällor. När det gäller den föreslagna förändringen av ägarstrukturen i SwedeGas OR vattenfallsveri hade vi från centern kunnat acceptera denna, om man samtidigt hade gjort ett klart uttalande om den framtida energipolitikens inriktning. Det har inte gjorts. Därför är det väsentligt att nu skapa en förutsättning för att gå över till inhemsk, förnybar energi, och det innebär i första hand biobränslen men också vindkraft och solenergi. Självfallet är också en effektivare energianvändning viktig i sammanhanget. Vi anser därför att en satsning på förnybar energi och en effektivare energianvändning har mycket högre prioritet än en satsning på naturgas eller annan gas som är baserad på fossila bränslen. Det är fel att ersätta en storskalig kärnkraftproduktion med en storskalig satsning på naturgas. För att stimulera övergången till andra energislag vill vi också att lika skatter och avgifter skall utgå oavsett om bränslena används för värmeeller elproduktion. Ägarförändringen i SwedeGas innebär att alla kraftintressen av någon betydelse blir företrädda i bolaget, och dessutom knyts även användarsidan upp genom det kommunägda MNG. Därför måste bolaget ges mycket tydliga spelregler — annars riskerar vi att bli alltför beroende av naturgasen. Från centern förespråkar vi en försiktig användning av naturgas i storstadsområdena. För övrigt vill vi övergå till inhemska, förnybara energikällor. När detta nu inte klart uttalas kan vi inte heller acceptera den angivna ägarförändringen. Med anledning därav yrkar jag bifall till reservation nr 1.